Herr talman! Den snabba utveckling som förekommit i ett stort antal länder under de senaste decennierna har främjat ett allt intensivare handelsutbyte. Den höjda levnadsstandarden, som gör anspråk på ett allt rikligare varusortiment, och de förbättrade kommunikationerna är ett par av de viktigaste orsakerna till vidgade handelskontakter. Specialiseringen inom olika områden med åtföljande förbilligad produktion gör det också önskvärt att varuutbytet blir livligare. Det får därför ses som en helt naturlig följd av den utveckling som förekommit att intresset för att få ett livligt utbyte av varor mellan länderna blir allt starkare. Det var också en naturlig följd av utvecklingen när diskussionen om ett västeuropeiskt handelsområde «inleddes. Som alla vet ledde dessa överläggningar tyvärr inte till något resultat, och det är väl i dag bara att konstatera att Frankrike hade den största skulden till misslyckandet. Det har också framgått av senare franska ställningstaganden då det gällt det västeuropeiska handelssamarbetet. Den utveckling som följde senare, med bildandet av två sammanslutningar, EFTA och EEC, var givetvis inte lycklig, och det har sedan dess varit en ständig strävan att få en samverkan till stånd mellan de två sammanslutningarna. Tillkcmsten av EFTA måste betecknas som en för vårt land mycket betydelsefull händelse. även om det förelåg ganska stor tveksamhet den gången då den svenska riksdagen beslöt om anslutning till EFTA, kan man nog konstatera att det samarbetet utfallit mycket väl Att på relativt kort tid nå fram till en i stort sett fri marknad på omkring 100 miljoner människor, måste betecknas som ett gott resultat. Det är emellertid inte de uppnådda framgångarna som «sysselsätter våra tankar utan det är givetvis den framtida verksamheten som upptar det mesta av diskussionen. Då får man konstatera att EFTA-samarbetet, även om det är viktigt, endast är en etapp på vägen mot målet. Vi måste arbeta vidare för att få ett ännu större handelsområde. Alla inser att det är en utomordentligt angelägen uppgift att i någon form få till stånd ett samarbete med EEC. Om detta inte skulle lyckas inom den närmaste tiden kommer kanske både produktionen och handeln att söka sig banor, som man annars inte skulle ha slagit in på. Om vissa marknader väl inarbetats och en stabilisering ägt rum, blir det i en framtid svårt att åstadkomma sådana förändringar som vi kanske då önskar. Det råder heller inte några delade meningar om att vi i dag på allt sätt eftersträvar samarbete även med EEC. Det ligger givetvis inte bara i vårt lands intresse utan också i världsgemenskapens intresse att handelsutbytet mellan länderna blir så livligt som möjligt. Om man emellertid lämnar de önskemål som vi kan ha om vidgat handelsutbyte och övergår till realiteter, så ter sig utsikterna för ett samarbete med EEC tyvärr inte särskilt ljusa. I varje fall förefaller ett sådant samarbete att vara ganska avlägset. I regeringsdeklarationen sägs det beträffande de brittiska kontakterna: »Det brittiska utspelet har vi tolkat som ett bevis på brittiska regeringens allvarliga vilja att få en anslutning till den gemensamma marknaden. Tidigare försök har strandat på franskt veto. Vid de senaste samtalen i Paris var fransmännen inte avvisande. Om den franska attityden ändrats kan dock inte med säkerhet bedömas.» Därefter fortsätter man: » Vi vet sålunda inte hur snart tiden kan vara inne för att ta upp verkliga förhandlingar med EEC. Vid mötet i Stockholm kunde konstateras, att bedömningarna går isär i detta avseende. De flesta anser att det i varje fall kommer att dröja avsevärd tid innan eventueila förhandlingar slutförts.» Särskilt med beaktande av de sista orden förefaller det knappast sannolikt att i synnerhet Frankrike är villigt att ta upp förhandlingar med en del andra länder förrän man slutfört det stora problemet med Storbritannien. Det kanske belyses ytterligare av att den förhandlingsansökan rörande association till EEC som Sverige ingav 1962 aldrig ledde till några förhandlingar. Vi vet följaktligen inte heller om EEC skulle ha godtagit de förutsättningar som vi betraktade såsom nödvändiga för att en sådan förhandling skulle kunna komma till stånd. Det är fem år sedan denna förhandlingsansökan om association inlämnades, och ändå har det inte hänt något i det avseendet. Det kan ur den synpunkten diskuteras om just denna dag är den lämpligaste tidpunkten för en handelspolitisk debatt. Andra synpunkter att beakta är att de franska valen som nu avhålls inte är helt avslutade. Detta inverkar givetvis också på möjligheterna att tala om förhandlingar vid denna tidpunkt. Jag skall emellertid gärna tillägga att det parti jag företräder givetvis önskar att alla tillfällen skall beaktas för att om möjligt få till stånd ett samarbete med EEC. Jag vill dock tillägga att ett sådant samarbete inte får ske till varje pris. Det har i regeringsdeklarationen påpekats — och det vill jag understryka — att vår neutralitet inte kan få uppoffras för handelsintressen, Det förefaller emellertid troligt att EEC i politiskt avseende närmast gått mot en minskad betoning av de överstatliga elementen. Inom NATO och atlantpaktssamarbetet har ju också inträtt så avsevärda förändringar, att de förhållandena nu kan spela något mindre roll än vad de gjorde när EEC bildades och vi diskuterade dessa frågor här i kammaren. Vi bör dock också vara starkt medvetna om att den politiska betoningen av EEC inte är den enda svårighet som möter oss vid ett eventuellt samarbete. Jag vill i första hand visa på två svårigheter som måste ägnas stor uppmärksamhet och i fråga om vilka våra eftergifter inte kan tillåtas bli alltför stora. Den första är den etableringsrätt som finns i EEC. Även om denna blir ömsesidig bör man nog observera att ett litet land ofta inte fullt kan hävda sig mot de stora kapitaltillgångar som finns i de större länderna. Det har i vårt land redan vidtagits åtgärder för att förhindra att större länder får för stort inflytande t.ex. över svenska råvaruintressen. Jag erinrar om statens inköp av LKAB. Även andra liknande åtgärder har vidtagits. Till vårt lands stora tillgångar, som är av väsentlig betydelse för exporten, hör ju skogsprodukterna. I detta sammanhang bör man observera att den förändrade lagstiftning som antogs 1965 om bolagsförbudslagens avskaffande innebär att, om vi skulle tillåta fri etablering i vårt land, inte bara svenska bolag utan också företag i länder som deltar i ett sådant samarbete finge möjlighet att förvärva svenska skogar. Detta kan medföra en för oss mycket besvärande situation. Och detta är bara ett exempel på de svårigheter som kan uppstå om vi skall ha en etableringsrätt som är lika fri som den EEC nu har. Under de olika förhandlingsfaserna, inom både EEC och EFTA, är det en sak som har ställt till stora svårigheter och föranlett långa överläggningar och ibland rentav har hotat att stjälpa förhandlingarna, nämligen frågan hur man skall förfara med jordbruket inom de olika länderna. Med den arrogans gentemot jordbruket som regeringspartiet i Sverige, i synnerhet under förra höstens valrörelse, gett uttryck för kan man hysa stora farhågor för hur det skall gå med det svenska jordbruket. Jag vill betona att andra länder förefaller ha en annan inställning till jordbruket. Observera att under förhandlingar vid olika tillfällen har det just varit ländernas intresse att skydda sitt eget jordbruk som nära nog dominerat förhandlingarna! Borde vi inte i Sverige lära någonting av hur andra länder betraktar sin livsmedelsförsörjning? I regeringsdeklarationen framhålles det att med all säkerhet torde u-ländernas handelsproblem komma att få ökad aktualitet. FN:s andra världshandelskonferens skall hållas i New Delhi i början av nästa år. Det sägs vidare att alla är överens om att u-ländernas näringsliv måste göras mera mångsidigt. Det är säkerligen riktigt, vad som sagts i regeringsdeklarationen, men man måste också beakta att en förändring till högre grad av industrialisering och — jag betonar det mycket starkt — möjlighet att konkurrera med industriellt högtstående länder kommer att ta mycket lång tid. Tills den förändringen har skett måste vi beakta vad som också sagts i regeringsdeklarationen, nämligen att 85 porcent av u-ländernas export består av råvaror, och därtill råvaror som de till stor del själva behöver för sin egen försörjning, t.ex. med livsmedel. Därför vill jag fråga regeringen: Tror man verkligen att man hjälper t.ex. Indien genom att köpa socker för 37 öre per kilo? Eller tror man att man hjälper u-länder genom att köpa deras livsmedelsråvaror till priser som långt understiger produktionskostnaden? Det är en u-hjälpspolitik som jag inte har förstått någon gång, och jag vet inte om någon annan heller har begripit den. När man nämner ordet u-hjälp, måste man beakta att det är fråga om hjälp. Det tar mycket lång tid, innan vi kan komma i handelspolitisk balans med dessa länder. Jag vill också ta upp ett problem som har samband med ett vidgat handelsutbyte och som samtidigt med strukturrationaliseringen under de närmaste åren kommer att bli mycket stark. Rationalisering av företagen till större enheter är säkerligen i många fall nödvändig, men man bör vara medveten om att den kommer att bjuda på stora omställningssvårigheter. Rätt avsevärda — vi får hoppas temporära — arbetslöshetsperioder kommer att inträffa för många som nu är sysselsatta vid företag som kommer att drabbas av strukturrationalisering. Vissa bygder kan komma att drabbas mycket hårt, i synnerhet om man där har en stark specialisering till någon tillverkning som inte längre kan hävda sig i konkurrensen med andra länder, vilka i och för sig inte är konkurrenskraftigare men där till exempel levnadskostnaden är mycket låg, de sociala förmånerna ringa och levnadsstandarden låg. Om sådana företag, samtidigt som de står inför en omställningsprocess, skall mötas av konkurrensen från ett ökat handelsutbyte utan skydd och som inte sker på samma villkor, måste de komma i en situation som de inte överlever. Jag tror inte att det går att behandla problemet så lätt att man säger att den som inte är konkurrenskraftig får dö. Situationen på världsmarknaden är alltför komplicerad för att man skall kunna ta så lätt på svårigheterna. Det är en kortsiktig politik att bara se till vad som för ögonblicket kan importeras billigt. Man måste planera på mycket längre sikt. Som exempel kan man ju visa på att vissa av de svenska varven hör till de mest högrationaliserade i världen, men de kommer ändå på grund av statssubventioner och andra besynnerligheter som förekommer i vissa länder i en besvärlig situation. Tillfälliga dumpingmetoder eller dylikt får inte tas till intäkt för bortrationalisering av företag, som måhän da efter en viss tid kan väl hävda sig i konkurrensen på världsmarknaden. I det fallet gäller väl också, vilket redan nämnts i debatten, att en strävan efter att få större företag inte ger vinster under alla förhållanden. Det finns företag, som räknat efter antalet arbetare — och även räknat efter omsättningen — inte är särskilt stora men ändå bedriver en högrationaliserad produktion. Det är mycket sannolikt att de kommer att ha ett stort existensberättigande också i framtiden. I regeringsdeklarationen ägnas med rätta stor uppmärksamhet åt exporten. Var och en vet hur oerhört betydelsefull exporten är för vårt land. Dess betydelse har under senare år ytterligare accentuerats genom att vår bytesbalans har kommit i ett ofördelaktigt läge. I regeringsdeklarationen sägs beträffande EFTA-området: » Tillsammans var de länder som nu tillhör EFTA redan före sammanslutningens tillkomst den största avnämaren av våra exportprodukter. Sedan dess har en i stort sett stigande andel av vår export gått till dem. De två senaste åren har ca 42 procent av vår export avsatts inom EFTA mot 37 procent året före dess tillkomst 1959.» Jag är beredd att instämma i och ytterligare understryka vad som har sagts på den punkten. Det måste ligga i vårt intresse att på allt sätt främja försäljningen av svenska produkter i andra länder. Det har emellertid just förekommit en händelse, som ställer denna strävan i en högst underlig dager. Omfattningen av vad som har förekommit skall jag inte bedöma, men det kan ha sitt intresse ändå att i dag diskutera det, när vi skall ha en handelspolitisk debatt. Genom en enligt min uppfattning småfuttig bestämmelse har svenska företag förhindrats att bedriva reklam i TV vid ett världsidrottsevenemang, där reklamen säkerligen skulle ha varit avsevärd och skulle ha haft god effekt på alla som besökte ishockey-VM. Där jämte skulle reklamen ha haft mycket god effekt i det land där tävlingarna hålles, och den skulle ha nått ett stort antal länder, som är goda avnämare av svenska produkter. Slutligen skulle reklamen också ha kunnat påverka svenska tittare i någon mån. Men just för att den svenska TV-publiken inte skulle besmittas av reklam i TV omöjliggjordes de svenska firmornas reklam i ett land, där i varje fall ett av dessa företag haft en marknad sedan mer än 40 år. Det är av stort principielit intresse att få klargjort hur sådan reklam skall behandlas i framtiden. Jag frågar därför: Främjar man svensk export genom att förhindra reklam i andra länder för svenska varor? Min andra fråga är: Ämnar regeringen, när avtalet med Sveriges Radio skall förnyas, se till att bestämmelserna utformas så, att Svenska företag inte sättes i särställning gentemot utländska konkurrenter? Är man angelägen om att den svenska exporten skall främjas på allt sätt måste man i allra högsta grad beakta en sådan inte betydelselös sak som hur reklamen för svenska varor skall bedrivas. Man måste även följa med tidens utveckling och, i det fall andra länder har valt en annan väg än vad vi har gjort beträffande reklam, på alla sätt beakta vad som har skett och hur svenska varor skall kunna hävda sig på marknader i andra länder. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att under hänvisning till de iakttaganden som jag här gjort om de svårigheter som kommer att möta och vad som måste beaktas vid ett eventuellt inträde i ett vidgat handelsområde dock betona, att centern i högsta grad är beredvillig att på allt sätt främja ett vidgat handelsutbyte.

Herr talman! Det var väl ingen av kammarens ledamöter som hade väntat att dagens debatt skulle tillhöra de mera dramatiska i kammarens historia, och så har heller inte blivit fallet. Jag vill ändå ta upp några frågor, eftersom de gjorda inläggen på många väsentliga punkter innebär en bekräftelse på hur pass nära vi står varandra i utrikeshandelsspörsmålen, även om det naturligtvis finns vissa polemiska övertoner. Innan jag går in på den centrala frågan om vår Europapolitik vill jag emellertid i största korthet ta upp en del uttalanden som gjorts om exporten på andra marknader. Man framhåller — bl.a. stödjande sig på den statistik som redovisas i regeringsdeklarationen — att vår export till östländerna inte har ökat på ett tillfredsställande sätt, och man efterlyser statliga åtgärder för att förbättra vår export på detta håll. Det är över huvud taget påfallande vilken tro på och vilket intresse för statliga åtgärder, som i sådana frågor visas från personer som annars ofta undanber sig statligt stöd. Vad kan vi då göra för att öka den svenska exporten till östländerna? Ett viktigt instrument som står till vårt förfogande och som i hög grad används är de statliga exportkreditgarantierna. Inte mindre än två femtedelar av den utestående garantivolymen avser faktiskt export till Östeuropa. Vad vi i övrigt kan göra är att, såsom läget är, via de bilaterala avtal vi har öka förutsättningarna för svensk export. Det finns emellertid begränsningar i våra faktiska möjligheter att öka exporten så snabbt som man skulle önska, och det är de begränsningar som orsakas av de ofta återkommande kraven från östländerna på krediter. Det är en del av det allmänna problemet om exportkreditfinansieringens betydelse för vår utrikeshandel. Också på ett annat område har framför allt herr Dahlén men även herr Holmberg uttryckt en, som jag är övertygad om, inte allvarligt menad övertro på den svenska regeringens möjligheter att påverka utvecklingen utanför våra gränser. Det gäller våra möjligheter att få andra industriländer att driva en liberalare politik gentemot låglöneländerna — frågan har aktualiserats av Koreaimportfallet. Självfallet är vi intresserade av detta, men man skall inte tro att vi genom bilaterala uppvaktningar eller uppträdanden i internationella organisationer kan realistiskt räkna med att det på grund av våra in satser sker någon förändring. Detta hindrar inte att vi gör vad vi kan. Jag tar upp detta bara för att påpeka att man inte skall tro att den typen av åtgärder löser dessa problem. Jag tänker inte fortsätta diskussionen om åtgärderna i samband med importen från Korea. Jag vill emellertid framhålla att vi fortfarande efter de vidtagna åtgärderna kommer att vara Sydkoreas största exportmarknad för textilier även i framtiden. Vidare vill jag framhålla att det inte bara finns en internationellt legal möjlighet att göra denna typ av ingripanden mot marknadstörningar — det är förutsatt i GATT-avtalet och i bomullstextilavtalet — utan det finns också en annan motivering. Jag tror att herr Dahlén var inne på den, och jag kan helt dela den.

Det är emellertid Europafrågan som är den viktigaste för vår utrikeshandel. Det är också den frågan som tilldragit sig den största uppmärksamheten i diskussionen. Vi är naturligtvis alla helt överens om att det är nödvändigt för en i fortsättningen expansiv svensk ekonomi att våra relationer till Europamarknaden blir normaliserade.

Det är otvivelaktigt på den europeiska marknaden som impulserna till en fort satt snabb produktivitetsoch effektivitetsökning för den svenska industrien ligger. Därför är det sannerligen i ett så att säga omedelbart egenintresse som vi bevakar och följer denna fråga.

Det är naturligt att i detta sammanhang frågan om den engelska regeringens s.k. EFTA-solidaritet har ställts — den togs upp både av herr Dahlén och herr Holmberg. Som bekant gav den s.k. Londondeklarationen 1961 en viss formalisering av denna EFTA-solidaritet. Innebörden var att inget EFTA-land skulle göra upp sina relationer med EEC utan att samtliga andra EFTA-länder också hade fått sina vitala intressen tillgodosedda.

Då kan man naturligtvis fråga: Innebär inte detta en uttunning av den ursprungliga Londondeklarationen?

Eftersom vi vet att under alla omständigheter kommer också enligt det gynnsammaste alternativet för den engelska regeringen ett fullt medlemskap för England i EEC att dröja till en avsevärd bit in på 1970-talet. I det läget har frihandelsområdet varit i existens så länge att jag bedömer det som helt uteslutet att några nya tullbarriärer skulle byggas upp mellan EFTA-länderna. Och om detta gäller mellan England och de andra EFTA-staterna så gäller det naturligtvis i ännu mycket högre grad om Norden. Jag är helt säker på att det på den europeiska kontinenten finns en stark förståelse för och känsla av att den etablerade gemensamma nordiska marknaden har kommit för att stanna. Detta gäller Sverige, Norge, Danmark, och det gäller också — och där har det naturligtvis en särskilt stark politisk motivering — i mycket hög grad Finland. Jag tror inte att något land på den europeiska kontinenten har intresse av att de viktiga kontakterna och den anknytning av den finländska ekonomien som EFTA-samarbetet innebär skall klippas av i samband med EFTA staternas kanske individuellt varierande uppgörelser med den gemensamma marknaden. Jag skulle kunna fortsätta resonemanget och ge ett annat skäl varför jag inte bedömer frågan om EFTA-solidariteten mellan England och de nordiska länderna som ett allvarligt problem. Skälet är ett ekonomiskt argument. Jag är nämligen rätt övertygad om att de nordiska länderna och kanske framför allt Sverige i verkligheten har ett mycket lättare förhandlingsläge gentemot sex-staterna än vad engelsmännen har.

Jag tror därför aldrig att den si tuationen behöver uppkomma där frågan om EFTA-solidariteten verkligen ställs på sin spets. Det saknas ekonomiskt-faktiskt underlag för att den situationen skall uppkomma. Låt oss övergå till frågan om den svenska beredskapen. Vi har i och för sig fått oppositionens instämmande i att den utredningsmässiga beredskapen är om inte god så i alla fall acceptabel. Det är klart att detta är en viktig form av beredskap. Men, säger man, den verkliga beredskapen är en fråga om den effektivitet man utvecklar för att underlätta framtida förhandlingar både utåt genom kontakter och internt genom lagstiftning. Beträffande de yttre kontakterna är jag inte säker på att rubrikknipande utlandsresor är det effektivaste sättet att förbättra våra förhandlingsmöjligheter. Det har nog inte undgått någon att de kontakter som äger rum i olika sammanhang mellan företrädare för den svenska regeringen och företrädare för EEC-staternas regeringar under senare tid har varit betydligt intensivare än tidigare. Det är självfallet att ingen svensk regeringsmedlem träffar en kollega från någon av dessa stater utan att marknadsfrågorna — vår attityd och deras attityder, våra behov och deras behov — kommer upp till diskussion. Vi vet att det är sannolikt att nästa steg i det engelska närmandet till EEC kommer i vår.

Alla tänkbara alternativ prövas på ett konstruktivt sätt. Men förbereder vi då opinionen tillräckligt på den här frågan?

Det är precis de frågorna i sak som blir aktuella också i samband med Europafrågan. Jag skall inte här gå in på alla olika detaljfrågor som varit uppe och de element av vår ekonomiska politik som kan komma att påverkas av en EEC anslutning. I samband med diskussionerna kring kapitalrörelserna har det frågats, varför vi inte ändrar vår valutareglering så att den blir mer i överensstämmelse med den praxis som tilllämpas i EEC. På det vill jag svara att EEC-staterna inte är så förfärligt liberala som en del människor i Sverige kanske tror. är de formaliter liberala, så har de en mycket stor förmåga att realiter upphäva sin liberalism.

Som bekant sker bara en registrerande prövning, då det gäller att utföra valuta och ta upp utländska lån för direkta investeringar i utlandet, d. v. s. investeringar för produktionsändamål. I skattefrågan pågår en fortlöpande uppföljning av vad som händer på skatteharmoniseringens område i EEC. Vi har en särskild kontaktman i finansdepartementet som svarar för denna fråga och som regelbundet reser till Bryssel. I fråga om den väsentligaste skattefrågan, den indirekta beskattningens utformning, har det svenska utredningsmaskineriet verkligen varit effektivt; jag tänker naturligtvis på mervärdeskatten. Jag tror att man kan påstå att skatteberedningens utredning om mervärdeskatten bar utgjort förutsättningen för att Danmark inom en sannolik nära framtid får en mervärdeskatt och att Norge — det tror jag också är sannolikt — kommer att allvarligt pröva en mervärdeskatt om något eller några år. Det svenska utredningsväsendet har för dem som tycker om en mervärdeskatt verkligen gjort en stor tjänst för dess utbredning. Som bekant överses vår egen utredning, och det kommer att föreligga ett förslag som gör att de tekniska punkter, där det ursprungliga förslaget väckte betänkligheter, klaras av. Vi har med detta således skapat en beredskap för ett relativt snabbt beslut om mervärdeskatt. Det är klart att frågan om mervärdeskatt inte bara har samband med EEC, utan den kan diskuteras även på grund av sina egna meriter. Etableringsfrågan är en av de stora och verkligt viktiga frågor som det i och för sig vore värt att föra en egen och lång debatt om. Den har utretts länge, och utredningsarbetet har intensifierats i syfte att finna en form för lagstiftningen som tillåter oss att i icke diskriminatoriska former skydda de väsentliga intressen, som vi med vår nuvarande etableringslagstiftning vill skydda.

Vi kan göra hur många fina utredningar som helst och ändra lagstiftningen, men om vi går in i förhandlingar med ett svagt betalningsbalansläge, så är det en mycket större belastning i förhandlingarna än en eventuell brist i den mera formella utredningsapparaten.

Vad vi har sagt är att gemenskapens karaktär förändrats, framför allt naturligtvis genom det avgörande medlemslandets inställning när det gäller överstatlighet, när det gäller NATO-anknytning, när det gäller relationerna till Östeuropa och Sovjetunionen. Den förändring av hela klimatet inom EEC som detta medfört, bör — och det är den enkla slutsats vi har dragit — öka förutsättningarna för att få vår anslutning ordnad i sådana former att vi kan fullfölja vår neutralitetspolitik.

Herr talman! Det fanns två uttalanden mot slutet i statsrådet Wickmans anförande vilka onekligen stred ganska mycket mot den allmänt positiva inställning som han hade till svensk anknytning eller anslutning till EEC. Det ena var att statsrådet Wickman sade att avgörande är inte utredningar eller propaganda utan den allmänna ekonomiska politiken och förutsättningarna för en produktionsökning. Framför allt påpekade statsrådet Wickman att ett svagt betalningsbalansläge skulle vara en särskilt svår belastning.

Låt mig sedan ta upp en annan liten detalj. Jag fick en känsla av att statsrådet Wickman ville framställa vår va lutareglering — vårt sätt att se på de fria kapitalrörelserna — som högst tillfredsställande. Men situationen är ju ändå den att de svenska företagen visserligen kan låna upp pengar i utlandet, men de får inte använda pengarna för att bygga upp företagen och hålla sysselsättningen i gång inom landet, inom de svenska gränserna. De tvingas i stället att använda pengarna för att etablera företag i utlandet. Jag tycker att det resultatet onekligen kommer i konflikt med statsrådet Wickmans allmänna synpunkt. Huvudsyftet med den tilltänkta statsbanken skulle tydligen nu vara att de svenska företagen skall ligga kvar i svensk ägo. Men detta går också att åstadkomma genom lån i utlandet om svenska företag får använda pengarna inom landet. Det är viktigt att man inte endast bevarar svenska företag i svensk ägo utan också ser till att de får producera här i landet och därmed svara för en god sysselsättning. Statsrådet Wickman kostade på sig att i början göra en liten formulering om »polemiska övertoner», Så kan man naturligtvis göra. Frågan är om statsrådet Wickman är helt fri från den metoden själv då han talar om att »rubrikknipande utlandsresor» från regeringarnas sida till EEC nyttar föga och att de inte är så bra. Det var ju en hård och bestämd kritik mot Wilsons sätt att agera och inte minst mot de danska regeringsrepresentanternas upprepade försök att nå personliga kontakter i EEC och i Bryssel. även Norges handelsminister har, såsom statsrådet Wickman vet, gjort en del besök på kontinenten. Jag skulle kunna tillägga att det i den svenska pressen har stått att handelsminister Lange gärna Åå EFTA:s vägnar skulle vilja göra en rundresa. Skulle den rundresan i så fall ske i all tysthet och inte ges någon offentlighet? Låt mig gå till den avgörande frågan! Jag är fullständigt överens med statsrådet Wickman om att det helt enkelt inte finns några alternativa marknader som skulle kunna kompensera oss för EEC, Det aktualiserar hela frågan om vår aktivitet. Enligt min mening bör det vara möjligt för Sverige att ta ett nordiskt initiativ för att åstadkomma ett parallellt nalkande till EEC från Norden å ena sidan och England å andra sidan.

Det är bakgrunden till att jag så starkt betonat det nordiska samarbetet på denna punkt. Tyvärr har statsrådet Wickman bara gått från den frågan i stället för att närmare ge oss en förklaring om hur den svenska regeringen ställer sig till en direkt aktivitet för att åstadkomma ett gemensamt nordiskt initiativ.

Herr talman! Statsrådet Wickman gjorde i början en del svepande formuleringar om övertro på statliga åtgärder och sådant. För min del har jag inte uttalat något på den punkten, men, statsrådet Wickman, när det gäller den handelspolitiska fråga jag talade om, nämligen ingripandet mot exporten från Korea till Sverige av textilvaror, är det ju fråga om ett statligt ingripande. Den svenska regeringen har ingripit. Efter att först ha frågat handelsministern två gånger i remissdebatten och sedan ha frågat statsrådet Wickman vad den svenska regeringen har gjort på det internationella planet för att förhindra denna olyckliga situation har jag här att konstatera, att svaret är att regeringen är intresserad. Utöver det innehåller svaret inte något konkret. Jag frågade om regeringen kunde nämna när den hade tänkt sig att kunna avveckla ingreppet. Inte heller på den frågan fick jag något svar. Därför återstår ju verkligen den allvarliga frågan om detta betecknar inledningen till en ny regeringspolitik när det gäller u-länderna, Vi är alla överens om att svåra situationer kan kräva ingrepp som vi inte önskar, men det gäller ju att se till att vi undviker att komma i sådana situationer, Sverige är inte ensamt på plan. Vi skall inte ha någon övertro på statliga åtgärder — det håller jag med om — men i det här fallet är det ju en svensk regering som har handlat eller visat brist på handlande. Statsrådet Wickman sade att det, om Sverige inte kommer med i en ny stormarknad, inte finns några likvärdiga alternativ. Jag håller helt med om detta. Därför gäller det ju att genomföra de åtgärder som vi nu har möjlighet till oavsett om vi kommer med eller ej. I mitt föregående anförande räknade jag upp en del saker som man borde göra. Vi behöver säkerligen få större möjligheter för företag i de olika länderna att genom t.ex. aktiebyte skapa grunden för en ny form av företagsverksamhet, transnationella bolag eller vad vi kan kalla dem. Vi behöver en ny aktiebolagslagstiftning och en ny skattelagstiftning. Det var riktigt rörande att höra att statsrådet Wickman tyckte att det svenska utredningsväsendet var så bra, därför att Danmark och Norge nu kunde införa mervärdeskatt. Det är ju alldeles utmärkt att vi samarbetar på det sättet på det internationella planet och att Danmark och Norge kanske hinner före Sverige på den punkten. Jag har ingenting emot att dessa länder är snabba. Det skulle dock ha varit väldigt bra om man kunde säga att i Sverige har vi redan infört mervärdeskatten. Men så bra är tydligen inte vårt utredningsväsende! När oppositionen år 1959 förklarade sig vara motståndare till ett införande av omsättningsskatten skedde det inte därför att vi var motståndare till en ökad indirekt beskattning utan därför att det var fel skatt. Detta har vi upprepat år efter år. Det har tydligen gjort större intryck i andra länder än vad det har gjort i kanslihuset. Detta är ju ett av de verkligt allvarliga misstagen. Det är ett utmärkt exempel på att regeringen inte är villig och inte har varit villig att verkligen ta itu med problemen när det gäller internationell ekonomisk samverkan. Det är ju sådana här frågor som måste koordineras för att vi inte skall råka i svårigheter. Alla de exempel på önskvärda åtgärder som är givna i denna debatt och i andra debatter får nu från statsrådet Wickman bara det svaret att utredningsväsendet är bra, men något löfte om åtgärder, att man verkligen skall ta fram promemoriorna ur skrivbordet och se till vad vi redan nu kan lagstifta om för att öka våra samarbets förutsättningar, antingen vi kommer med eller inte i en vidgad stormarknad, ges inte. Den enda säkra grunden är en god ekonomisk politik, sa herr Wickman. Ja, det håller även jag med om. Det är ju då verkligen beklagligt att den svenska riksdagen bara för en kort tid sedan fick förslag om åtgärder som just skulle försvåra en ökad internationell Ang. Sveriges handelspolitik samverkan. Den senaste omshöjningen är givetvis en försvårande faktor, när vi skall gå över till mervärdeskatt. Handelsbalansen har herr Holmberg redan talat om. Debatten hittills ger inte något särskilt starkt intryck av att regeringen tänker förbereda oss i handling för olika alternativ.

Herr talman! Jag vill ta upp tre saker i statsrådet Wickmans senaste anförande, nämligen opinionsbildningen, mervärdeskatten och etableringen. Opinionsbildningen kunde jag inte undgå att sammankoppla med mervärdeskatten. En samordning på skatteområdet framstår ju som erforderlig, men även om ingenting har sagts, har man fått intrycket att regeringen intagit en avvisande attityd gentemot mervärdeskatten. Jag tror inte svenska folket har den känslan att regeringen tänkt införa någon form av mervärdeskatt. Snarare är det väl så att varje gång oppositionspartierna nämner mervärdeskatten får vi ett avvisande svar från regeringen. Det har byggts upp en hel massa svårigheter mot den sortens skatt, och det vore bara glädjande om opinionsbildningen efter denna debatt inriktas på att skapa förståelse för mervärdeskatt i någon form. Beträffande etableringsproblemen sade statsrådet Wickman att han inte ämnade dra upp någon debatt om investeringsbanken i detta sammanhang, men jag tyckte att han tog fram en brandfackla i det fallet. Att via denna bank söka stödja svenska företag blir nog ett ämne som kommer att diskuteras mycket. Statsrådets uttalande är lika motsägelsefullt som allt annat tal från regeringens sida om investeringsbanken. Om jag inte minns fel, har det sagts i promemoriorna att det inte alls är tal om att företag skall få stöd om de inte är bärkraftiga och konkurrenskraftiga. är det nu ändå meningen att investeringsbanken skall drivas så att den inte kommer att gå ihop ekonomiskt? Jag vill tillfoga: Tror statsrådet Wickman verkligen att något sådant kommer att gå helt opåtalat förbi från de länder vi samarbetar med? Om man tillämpar diskriminering i det ena fallet så kommer det säkerligen att upptäckas, även om det skulle ske i form av någon sorts hjälp från en statlig investeringsbank. Sådana tankar kan nog skrinläggas redan nu, den 10 mars, ty de kommer säkerligen inte att accepieras av de andra länderna. Därför tycker jag att den tanke är ganska förflugen som statsrådet Wickman framförde i dag om investeringsbanken och etableringsrätten.
Herr talman! Jag förstår att mina uttalanden om investeringsbanken verkade förflugna, om man så till den grad misstolkar vad jag sade som herr Bengtson gjorde. Jag har aldrig ett ögonblick, vare sig i detta sammanhang eler i något annat, förutsatt att banken skulle subventionera företagen. Investeringsbanken måste få en så stor utlåningskapacitet att den kan ställa kapital till förfogande för de företag som står inför stora, och lönsamma rationaliseringar som inte kan finansieras på den existerande marknaden. Självfallet kommer bankens lån att lämnas på marknadsmässiga villkor. I framtiden kommer det i ökad omfattning att uppstå fall där företag på grund av brist på upplåningsmöjligheter på den svenska marknaden kan tvingas över till att söka delägarskap utomlands och den vägen lösa sin finansieringsfråga. Denna risk kan vi i varje fall delvis avvärja genom investeringsbanken. Vi ska f. ö. ej vara så oroliga för reaktioner från EEC när det gäller subventionspolitik, ty vi har, gudskelov, än så länge ett mycket bättre »record> än vad medlemsstaterna i EEC kan upp visa. Jag kan hänvisa herr Bengtson till uppgifter om hur fransmännen rationaliserar sin stålindustri. Det finns rätt gott om subventioner i kreditgivningen där, men detta är inte någon förebild för den svenska investeringsbanken.

Vår valutaställning är stark inte minst i iämförelse med en del andra EFTA staters, och de framtida långsiktiga utsikterna för den svenska betalningsbalansen är också goda. Så var det valutaregleringen på nytt. Jag tror inte vi skall föreställa oss att vår inhemska investeringsverksamhet kan klaras med kapitalimport utifrån. Det finns flera skäl mot det. Jag vill bara nämna att skall vi bereda utrymme för ökad investeringsverksamhet i vår ekonomi, så får vi nog bekväma oss att göra det genom att öka vårt eget sparande. Sedan kom herr Holmberg tillbaka till frågan om det nordiska samarbetet i EFTA; och det är ett viktigt spörsmål. Redan i dagsläget har tack vare den nordiska sammanhållningen skapats något mer av en inre balans inom sjustatsorganisationen — denna består ju av en jätte och sex andra stater, som i förhållande till den stora brodern är väldigt små. Jag vet inte om herr Holmberg menar att vi just nu skulle göra en nordisk säraktion gentemot EEC. Det är klart att vi har anledning att med våra nordiska vänner diskutera hur de ser på den frågan. Svenska regeringen har dock sagt sig att det i varje fall tills vidare måste vara vår uppgift att i de här förhandlingarna hålla samman hela EFTA; vi bör inte genom ett nordiskt utspel bryta upp EFTA. Å andra sidan hindrar naturligtvis inte det, att Norden uppträder som en enhet inom EFTA i hela förberedelsearbetet. Detta är tvärtom na turligt på grund av den sammanhållning som finns mellan de nordiska länderna. Men att vi skulle i dagsläget satsa på ett isolerat nordiskt utspel, det tror jag vore olyckligt med tanke på sammanhållningen inom EFTA. Siutligen gällde det mervärdeskatten. Jag tror att när vi framstår som kritiska mot denna skatt så är detta intryck framför allt betingat av den fantastiska upphaussning av denna skatteform, som oppositionen gjort sig skyldig till. Jag är ganska övertygad om att 90 procent av dem som hör diskussionerna om mervärdeskatt inte alls vet vad den innebär; jag vill erkänna att det har brustit i upplysningsverksamheten därvidlag. Men de måste tro, utan att kunna precisera det, att mervärdeskatt är en mystisk och fin skatt som utan att det egentligen märks skulle snabbt förbättra hela det svenska ekonomiska klimatet, liksom att regeringen på grund av någon egendomlig halsstarrighet inte vill gå med på att genomföra denna reform. Ty jag har aldrig hört att oppositionen i diskussionerna om mervärdeskatt verkligen sagt precis som det är — och det är ingenting besynnerligt med den saken: mervärdeskatten innebär höjd skatt för konsumenterna och sänkt skatt på företagen. Jag vill inte alls utesluta att det kan finnas situationer där någonting sådant är motiverat, men jag tycker att det vore bättre om man klargjorde för den svenska allmänheten vad skatten kommer att innebära för folket.

Herr talman! Jag skall mycket kort upprepa vad jag sade, eftersom herr Werner lyckades ge det precis omvända tecken. Jag sade att utvecklingen i EEC-länderna inte gör det lättare för oss att acceptera Romfördragets villkor för fullt medlemskap.

Herr talman! Herr statsrådet Wickman sade att oppositionen haussar upp frågan om mervärdeskatten. Det är nog inte så farligt med det. För bara någon vecka sedan, när vi diskuterade investeringsavgiften, sade jag att jag tror det är en felsyn att tro att den skall lösa alla problem. Detta har sagts många gånger från vår sida. Jag skulle egentligen inte ha behövt säga det här, om inte statsrådet Wickman hade givit en kommentar som gjorde mig något förbluffad. Han sade att mervärdeskatten innebär höjd skatt för konsumenterna och sänkt skatt för företagen och att sådant i vissa situationer »kan vara lämpligt». Jag trodde verkligen att man inom socialdemokratien var på väg bort från sådana här försök att ställa olika grupper emot varandra. Jag trodde att när vi nu i snart tio år diskuterat denna skattefråga, vi var överens om att göra någonting som var stimulerande för produktionen, för våra möjligheter att höja levnadsstandarden för alla i detta land. Jag trodde det var utgångspunkten. I denna situation är frågan, vilket skattesystem vi bör ha för att underlätta vårt uppgående i en stormarknad. Oavsett om vi kommer in eller ej, är den saken av stor betydelse. Man blir litet häpen över ett försök att ställa upp olika folkgrupper mot varandra och över att det inte presenteras någon helhetssyn, som rimligen borde ligga bakom denna diskussion. Jag hoppas att detta var en felsägning och att vi vid ett annat tillfälle får möjlighet att diskutera frågan ur andra synpunkter. Herr statsrådet Wickman tog upp investeringsbanken. Jag hann inte säga någonting om den förut. Det grundläggande var, sade han, att vi har en ekonomisk politik som är bra och att detta är en förutsättning för att gå in i en stormarknad. Inwvesteringsbanken skulle inrättas för att kunna låna ut pengar till företagen. Men, herr Wickman, i en ekonomisk politik som är vettig måste vi absolut sträva efter en kapitalmarknad som fungerar väl och helst fungerar utan statliga ingrepp. Det är alltså en väsentlig uppgift för statsmakterna att stimulera enskilt sparande och företagssparande så att man inte via statsbudgeten skall behöva tvångsspara. Det är möjligt att vi här verkligen har en skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och liberal politik.

Herr talman! Eftersom statsrådet Wickman har lämnat finansdepartementet skall vi kanske inte ta upp nå gon större diskussion om mervärdeskatten. Men att beskriva mervärdeskattens effekt så att den ökar skatten för konsumenterna och minskar den för företagen är kanske en väl enkel formulering av en tidigare statssekreterare i finansdepartementet. Man kunde lika väl uttrycka saken på det sättet ati mervärdeskatten innebär en minskad beskattning på sysselsättningen i €exportindustrien, vilket kan ha en stor betydelse just i det sammanhang som vi nu diskuterar. Jag skall emellertid återkomma till vad jag tycker är den väsentliga frågan, nämligen Nordens ställning i dagsläget som karaktäriseras av bristen på förhandlingar. Statsrådet Wickman framhöll att det inte är riktigt att genomföra en säraktion från Nordens sida. I varje fall har den svenska regeringen den uppfattningen att vi får handla så att vi inte bryter upp EFTA. Självfallet är detta en synpunkt som jag i allra högsta grad biträder. Men vad är det som hänt? Jätten inom EFTA, England, har drivit sin egen linje. Det lilla landet Österrike har också tagit upp förhandlingar med EEC. Jag kan inte inse att ett nordiskt initiativ på något sätt skulle störa bilden, utan det skulle snarare klara ut en del frågor om de nordiska ländernas relationer till EEC vilka förr eller senare ändå kommer att aktualiseras. Man kan mycket väl tänka sig — vi hoppas åtminstone det — en tidpunkt när England har klarat ut alla de frågor som inte är av ekonomisk innebörd, d. v. s. rent utrikespolitiska frågor, i förhållandet mellan England och EEC. När detta läge har uppnåtts är det inte säkert att det dröjer någon längre tid för exempelvis de nordiska länderna innan dessa följer efter och finner en gemensam lösning, som även täcker Nordens. ekonomiska frågor.

Herr talman! Jag tror liksom statsrådet Wickman att kunskaperna om mervärdeskatten inte är särskilt stora. Men med hänsyn till detta och till att denna skatt dock kan bli aktuell kan man inom oppositionen, eftersom upplysningarna från regeringshåll inte är särskilt utförliga, undra om ändå inte regeringspartiet borde känna något ansvar för att korrekta upplysningar lämnas om mervärdeskatten. Sådana uppgifter har ju hittills lyst med sin frånvaro. Vi har bara fått en del polemiska inlägg mot mervärdeskatten från detta håll. Detta förhållande har enligt min mening givit svenska folket det intrycket att regeringen inte avser att införa någon mervärdeskatt. Man har på denna punkt att fullfölja en opinionsbildande verksamhet. Jag skall inte vidare gå in på frågan om inwvesteringsbanken, men jag vill påpeka att vi sedan de fem raderna om denna i finansplanen publicerades har fått pressa ut varje upplysning om vad som skall ske i denna fråga. Jag vet inte vad detta kan bero på. Vi har fått så knapphändiga, ofullständiga och motsägelsefyllda upplysningar att det inte är underligt att vi litet till mans ställer oss frågande. Statsrådet Wickman framhöll i dag att det inte är meningen att investeringsbanken på något sätt skulle användas för subventionerande verksamhet. Dess uppgift är att klara av kapitalproblemet, vilket skall ske på fullt marknadsmässiga villkor. Detta är en mycket värdefull upplysning, som jag vill tacka för att vi i dag har fått.

Herr talman!

Jag förmodar att om vi skall kunna på lika villkor konkurrera handelspolitiskt i en framtid, måste den svenska regeringen i likhet med vad oppositionen har föreslagit komma fram till att införa en mervärdeskatt. Hur den över huvud taget skall utformas är det väl inte tillfälle i dag att ge sig in på. Herr talman! Utöver detta vill jag inledningsvis göra ett för mig positivt konstaterande. När vi de första gångerna diskuterade EEC, var lägren rätt skilda i svensk politik. Verkligheten var väl sådan att det gick en skiljelinje mellan å ena sidan centerpartiet och socialdemokratien och å andra sidan högern och folkpartiet. Det är så mycket mera glädjande att man i dagens situation icke hemfaller åt de propåer som den gången fördes fram i diskussionen. Den redogörelse som statsrådet Wickman här har lämnat visar både positiva och negativa sidor.

I fråga om tullavvecklingen spelar förhandlingarna i Kennedyronden alldeles naturligt en väsentlig roll inte bara inom utan också utanför Europa. Till det positiva får vi notera den nordiska gemenskapen som även regeringsdeklarationen ger uttryck för. Här vill jag säga ifrån att även om Nordiska rådet efter EFTA:s tillkomst i handelspolitiskt avseende måhända inte spelat den roll som tidigare var tänkt, har Nordiska rådet fördjupat gemenskapen. Jag förmodar att detta har varit en bidragande orsak i positiv riktning till de här åberopade gemensamma förhandlingarna. Jag vill till detta även knyta den förhoppningen att när reella förhandlingar om den gemensamma marknaden blir möjliga, de nordiska länderna skall uppträda med samma solidaritet som jag här alldeles nyss har påvisat. Det gemensamma utrymmet i fråga om handeln är ju så stort att de nordiska länderna gott och väl kan hävda sig gentemot någon eller några av de s.k. supermakterna. Det som dessutom är glädjande inte minst från svensk synpunkt är den ökade handeln mellan de nordiska länderna. Låt mig också stryka under vad som sägs i regeringsdeklarationen om nödvändigheten av att öka vår handel med öststaterna. För ett neutralt land som vårt med vår geografiska placering anser jag det viktigt att handelsförbindelserna med hela vår omvärld sker objektivt neutralt. Till det mindre glädjande för de skandinaviska länderna hör resultatet av Wilsons goodwillresor till EEC-staternas huvudstäder. även om Englands ulrikesminister Brown i Stockholm gav till känna en viss optimism, så finns det faktiskt en negativ inställning hos stora grupper i England till den gemensamma marknaden. Det finns i England en opinion mot ett inträde i EEC. Får jag fråga statsrådet Wickman följande: Tror statsrådet att engelska regeringen har en ärlig strävan att komma med i EEC? Skulle vad som sker vara mer eller mindre ett avlelande propagandajippo för Englands egen skull, så kommer ju även de nordiska länderna utan egen förskyllan och värdighet i en negativ ställning. Låt mig i detta sammanhang få ställa ännu en fråga till statsrådet.

Om vårt land i ett sådant läge skulle ha möjlighet ait komma med i den gemensamma marknaden, så kommer nästa frågeställning. Romtraktaten är inte ändrad. Hur blir resultatet av de förhandlingar som kommer att äga rum?

Jag vet inte om jag lyssnade dåligt till statsrådet, men jag fick över huvud taget ingen riktigt klar bild av var regeringen står i detta sammanhang. Det är min absoluta övertygelse att man på inget sätt har vikit från den linje — jag upprepar det — som vid ett tidigare tillfälle var centerpartiets och socialdemokraternas linje. Utöver detta vill jag göra någon eller några frågor till statsrådet. Genomför man nu en harmonisering i fråga om tullarna inom EEC, åtföljd av den bebådade yttre tullmuren, EEC-tullmuren, hur kommer då svenska regeringen att ställa sig? För närvarande är ju våra importtullar de mest liberala i Europa, men man har väl inte i någon större utsträckning beträtt denna väg på vissa sektorer. Jag vill bara ta exempel från textiloch skoindustrierna. Jag ber min mittenbroder, herr Dahlén, om Ööverseende, om jag i denna fråga inte har precis samma inställning som han gett uttryck för från talarstolen här tidigare i dag. Själv har jag i en interpellation påpekat dessa problem. Vi är alla medvetna om att det över huvud taget inte finns något som kan kallas för reella världsmarknadspriser. Exporten från de flesta länder är mer eller mindre subventionerad. Kostnadsläget är i dag i vårt land sådant att industrien har svårigheter, och nödig hänsyn härtill bör tas. Arbetsmarknadsläget innebär också att man mycket noga bör överväga, om vi i fortsättningen orkar med denna liberala ohämmade import. Jag vill med detta fråga, om man inte i större utsträckning än som hittills har skeit bör beakta hemmaindustriens svårigheter. Det är så mycket mer nödvändigt som vi är ense om att det skall finnas trygghet i anställningen för våra svenska löntagare, och till detta vill jag foga vårt ansvar för våra företagare. Till sist, herr talman, vill jag beröra en fråga som gäller det svenska jordbruket sett i samband med en fri marknad. Jag skall, herr statsråd, inte alls på något sätt ta upp en jordbrukspolitisk debatt, ty det är ju inte meningen med den handelspolitiska debatt som nu pågår. Jag vill här bara påpeka, att det inom svenskt jordbruk mer än i något annat land har pågått såväl en inre som en yttre rationalisering. Denna kommer att fortsätta av sin egen naturliga kraft — och där skall jag sätta punkt. Lönsamheten är i dag sådan att vi mot ett sådant påstående inte kan resa några som helst invändningar. Låt mig, herr talman, bara inom parentes säga även om det inte hör till debatten — att det inte finns någon anledning att uppförstora denna fråga, när vi vet att cirka 4 öre av inkomstkronan direkt angår jordbruket. Min fråga blir: Är regeringen beredd att inom EFTA och framför allt med tanke på den gemensamma europeiska marknaden låta det svenska jordbruket konkurrera på lika villkor? Om regeringen icke accepterar denna linje, blir resultatet, att även om vi får en självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel på låt mig säga 60 eller 70 procent, så kommer med eventuella Ang. Sveriges handelspolitik medgivanden från andra länder i fråga om kvottilldelning eller särskilda listor utan hänsynstagande till lika rätt en onaturlig affärsmässig prispress att i hög grad förstöra möjligheterna för det som jag vill beteckna som företaget Svenskt Jordbruk.

Herr talman! Det var ett yttrande av herr Sundin som föranledde mig att begära replik. Jag blev något förvånad över hans formulering i fråga om den import som äger rum från olika länder till vårt land. Det intryck jag fick av hans anförande var att han ansåg, att jag hade nonchalerat hela problemet och tyckt att man inte behövde göra någonting.

Jag hade inte tagit upp det problemet, om det hade varit så enkelt att man kan nonchalera det. Jag hoppas att herr Sundin väl i grunden har samma inställning, att nog vore det förfärligt olyckligt om vi helt plötsligt, utifrån vårt gemensamma personliga intresse för u-länderna, skall säga: Nej, nu får vi säga stopp!
Herr talman! Det verkar underligt, herr Dahlén, att mittenpartierna över huvud taget skall diskutera denna fråga. Jag förmodar att skiljelinjerna i och för sig inte är stora. Skulle det ha varit ett missförstånd från min sida, beklagar jag detta.

Vi måste också ta nödig hänsyn till de ekonomiska resurser och till det arbetsmarknadsläge, som råder inom vårt eget land.

Herr talman! Det är tillfredsställande att vi i dag, när riksdagen behandlar den handelspolitiska situationen för vårt land, kan konstatera att EFTA:s målsättning, ett industriellt frihandelsområde för en marknad på nästan 100 miljoner människor, nu i huvudsak är genomförd; dessutom tre år tidigare än beräknat. Det är angeläget att detta samarbete som betytt så mycket för vår handel, framför allt för handelsutbytet med de nordiska länderna, fördjupas och förstärks. Den andra målsättningen för EFTA, att åstadkomma ett i handelspolitiskt avseende enat Västeuropa, innebärande bl.a. ett förenande av de två handelsblocken till en marknad, den återstår att förverkliga. Jag skall inte här diskutera de olika förhandlingsalternativ som kan komma att uppstå för vårt land, de har ju redan belysts av den debatt som hittills varit. Herr Sundin framhöll i början av sitt anförande att när frågan om anslutning till EEC var aktuell för några år sedan riksdagen då var uppdelad i två olika läger. Låt mig bara framhålla att folkpartiet då hade en positiv inställning till en anslutning till EEC. Men vi bestämde oss aldrig för formen. Vi ville först undersöka de olika alternativen för anslutning, associering eller medlemskap, för att sedan bestämma vilken form som skulle väljas. Däremot fanns det tydligen andra, som först ville bestämma formen, innan de olika alternativen undersöktes. Det är emellertid saker och ting som tillhör det förgångna och som inte behöver diskuteras i dag. För ett land som vårt, där den ekonomiska utvecklingen i hög grad är beroende av varuutbytet med andra länder, måste strävandena mot en europeisk marknad vara av utomordentlig vikt.

Det får i varje fall inte krympa, vilket kan bli följden när EEC:s tullmur den 1 juli nästa år nått sin definitiva nivå. Det gäller t.ex. våra viktigare industrier inom det mekaniska verkstadsområdet. Många av våra mest utvecklingsbara företag har ju redan etablerat sig innanför EEC:s tullmur för att inte gå miste om en viktig marknad. Detta har kanske i och för sig inte varit av någon större olägenhet, sägs det, så länge vi här i landet ändå har haft ett expanderande näringsliv med brist på bl.a. yrkesskicklig arbetskraft och kapital. Men det bör framhållas, att de företag som etablerar filialer i EEC-länderna i regel tillhör de mest progressiva och framgångsrika företagen. Ett bortfall av den produktion som förläggs till annat land är naturligtvis till nackdel för vår produktionsutveckling inom landet och för vår ekonomiska tillväxt. Att den 22-procentiga tullen tvingar t.ex. Volvo att för att kunna konkurrera med EEC-ländernas bilfabrikation förlägga en hopsättningsfabrik till Västtyskland, som lika gärna kunde ligga på Hisingen, är naturligtvis inte bra. Det kan också anföras andra skäl för att vi bör vara intresserade av att förhandlingar om inträde i EEC kommer till stånd snarast möjligt. Vårt näringsliv befinner sig ju i mycket snabb utveckling. Vi talar om behovet av en fortgående strukturomvandling för att kunna följa med i den internationella konkurrensen. I regeringens presentation av tankegångarna kring den påtänkta investeringsbanken talas det om behovet av långtgående åtgärder som ställer krav på mycket stora kapitalinsatser. Men denna omvandlingsprocess är ju en internationell företeelse, som äger rum i alla industriländer. Inom EEC kommer naturligtvis omställningen av näringslivet att inriktas på största möjliga effektivitet och största möjliga samarbete inom denna stora marknad, en marknad omfattande 200 miljoner människor med dess mycket stora gemensamma resurser. Denna omställning både i fråga om näringslivets struktur, dess inriktning och arbetsfördelning sker efter denna stora marknads förutsättningar. De större resurserna ger kanske möjligheter till snabbare utveckling, större och andra samarbetsmöjligheter mellan företagen, t.ex. för underleverantörer, och på många områden kanske också till större företagsenheter. Är det då inte stor risk för att vår industri, som säkerligen har stora förutsättningar att hävda sig om den får starta i tid och från samma utgångsläge, kommer för sent in i denna omställning och denna inriktning mot den stora marknadens förutsättningar? Det gäller t.ex. på ett för den industriella utvecklingen så viktigt område som forskningen, där en samordning av EEC-staternas resurser naturligtvis kan leda till sådana resultat som ett enskilt land aldrig kan nå. Många forskningsprojekt i våra dagar kräver sådana resurser, att det är otänkbart att ett litet land, även om det är ett välutvecklat industriland, ens kan tänka på att ägna sig åt detsamma.

Därefter föreslår han följande åtgärder som kan vidtas i samarbete mellan EEC-länderna: Tillförsäkra maximal spridning av de vetenskapliga forskningsresultaten, t.ex. genom skapandet av clearingscentraler; tillförsäkra fri rörlighet för forskare mellan universitet och andra högre läroanstalter i EEC-länderna; uppmuntra och främja samarbetet mellan universiteten. Det synes mig som om ett industriland, som i framtiden måste stå utanför denna forskningsgemenskap, kommer att ha ett starkt handikapp. Jag är medveten om att statsrådet Wickman tagit initiativ för att stimulera industriens forskningsinsatser i detta land, och visst är det angeläget att satsa hårt på vår inhemska forskning, men jag tror att ett sådant samarbete i en vidgad marknad måste vara av utomordentligt stor betydelse även för vår industri. Även om utvecklingen inom många områden sannolikt går mot koncentration — mot större enheter — kommer dock stormarknaderna även i framtiden att ha ett betydande inslag av mindre och medelstora företag. Stormarknaden USA, som t, ex. i tekniskt avseende ligger en bra bit före Europa, visar att de mindre och medelstora företagen har mycket viktiga funktioner i ett högt utvecklat näringsliv. Jag vill även i dag framhålla att den näringspolitiska debatten i vårt land enligt min mening tenderar till att undervärdera dessa företags insatser. Låt mig citera professor Dahmén, som i sitt anförande vid konferensen » Vårt ekonomiska läge» häromdagen bl.a. sade följande: »Betoningen av de stora enheternas överväldigande konkurrenskraft har blivit en mani här i landet på senare år, av någon anled och litteratörer. Alltför många har angripits av en lust att dramatisera vissa obestridliga förändringar i förutsättningarna för delar av industrien. Liksom tidigare har den mindre och medelstora industrien i många branscher i verkligheten en väl så stor konkurrenskraft som mycket stora företag.» Det är av betydelse även för dessa företag att vi så snart som möjligt kommer in i det vidgade europeiska samarbetet. Det är naturligtvis svårare för de mindre företagen att alltför långt i efterhand tränga sig in i den fördelning av arbetsuppgifter och funktioner, som näringslivet inom stormarknaden kommer att vara uppbyggt av. EEC-tullarna försvårar ju även för svenska industrier att få beställningar på underleveranser till EEC-länderna, under det att underleverantörerna från den gemensamma marknaden har bättre konkurrensförmåga på den svenska marknaden i stort sett på samma villkor som de svenska företagen. I de exportframgångar som vi har haft under den senaste tioårsperioden har även de mindre och medelstora företagen haft en betydande del. Det är framför allt inom verkstadsindustrien som denna företagskategori kunnat häv da sig på den internationella marknaden. Det är ofta så, att de mindre företagen inte har de kunskaper som krävs för exportframgångar. Man har goda kunskaper och erfarenheter beträffande den tekniska sidan av produktionen men försäljningssidan har ofta varit försummad. Här har Småindustrins Exportbyrå varit till stor nytta. Exportbyrån har cirka 1200 registrerade klienter, men har kontakt med betydligt flera. Små industrins Exportbyrå fungerar i verkligheten som exportavdelning för ett mycket stort antal mindre och medelstora företag. Under de senaste åren har man koncentrerat sig på kollektiva utställningar i andra länder där många enskilda företag har framträtt som en svensk enhet. En utställning i den riktningen är båtmässan i Hamburg, som just avslutats och där Småindustrins Exportbyrå deltagit. Ett annat medel att skapa köpkontakt för de mindre företag är de gruppresor som Småindustrins Exportbyrå ordnar. De har gått till USA, England, Holland, Belgien, Frankrike, Västtyskland, Österrike, och nu står Finland närmast i tur. Genom dessa resor, där kontakterna med köpareföretagen omsorgsfullt läggs upp på förhand, har exportbyråns rutinerade personal varit till utomordentligt god hjälp. Småindustrins Exportbyrå, som således är en exportavdelning för ett tusental företag, har en personalbesättning på fyra manliga tjänstemän plus ett par sekreterare och eti statsanslag innevarande verksamhetsår på 293 000 kronor. Småindustrins Exportbyrå begärde en kraftig ökning av anslaget detta år. Jag tycker att exportbyrån under de gångna åren har varit mycket försiktig i sina anslagsäskanden. Nu ville man emellertid ha 467 000 kronor för att skapa utrymme för ytterligare personalresurser, men anslaget har i statsverkspropositionen skurits ned till 367 000 kronor. Jag vill framhålla, att ett satsande på Småindustrins Exportbyrå skulle gynna de mindre och medelstora företagens exportansträngningar. Alla åtgärder vi kan vidtaga för att verksamt främja exporten är till gagn för samhällsekonomien, och det gäller även de mindre och medelstora företagen. Jag tror att en satsning på dessa företags exportansträngningar skulle ge god valuta. Man kan även vidtaga andra åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens exportmöjligheter, bl.a. permanenta utställningar med god service i utlandet. Jag tror att vi därvidlag har en del att lära av andra länder, bl.a. Danmark, Man kan vidtaga åtgärder för att stimulera samarbetet både i fråga om produktion och marknadsföring. Jag tycker att den permanenta utställningen Norrland-center, som helt nyligen öppnades här i Stockholm och där norrlandsföretag genom denna gemensamma åtgärd söker uppnå bättre kontakt med köpare i både vårt land och utlandet, manar till efterföljd när det gäller vårt lands insatser på den internationella marknaden. Här har i dag berörts kapitalförsörjningen till våra exportindustrier. Man har varit inne på frågan om investeringsbanken, I det sammanhanget skulle jag också vilja säga, att det är alldeles nödvändigt att man här inte glömmer bort de mindre och medelstora företagens kreditsituation och att man även vidtar åtgärder för att dessa företag skall få den andel av kreditförsörjningen som motsvarar deras produktiva insatser. Det var inte min mening att i dag ta upp företagens kapitalförsörjning, men jag vill bara mycket kort nämna några siffror, som belyser situationen för företag med upp till 59 anställda. Den totala utlåningen från kreditinstituten till industrien var år 1965 12,6 miljarder kronor. Av denna kreditvolym gick 1,9 miljard kronor till de mindre företagen, d. v. s, ungefär 15 pro cent av den totala kreditvolymen till industrien. Samtidigt kan konstateras att den mindre industrien svarade för 22 procent av industriens totala produktionsinsats, uttryckt i förädlingsvärde. Det är alltså en betydande disproportion mellan kredittillflödet från kreditinstituten och produktionsinsatsen. Denna disproportion kan uttryckt i kronor beräknas till ungefär en miljard. Här kan många åtgärder vidtagas för att lätta de mindre företagens kreditförsörjning, bland annat vidgade möjligheter för bankerna att slussa över AP-pengar, ökad utlåningsvolym för AB Industrikredit och AB Företagskredit, liksom även för företagareföreningarna. Ett mycket glädjande resultat av utvecklingen inom EFTA är den kraftiga ökningen av handeln mellan de nordiska länderna. I regeringsdeklarationen angives att handeln med våra nordiska grannstater i det närmaste tredubblats från 1959 till 1966. De nordiska länderna har blivit mer och mer beroende av varandra som marknader och det bör ju också medföra en fortsatt samordning och ett vidgat samarbete inom näringslivet. De ökade ekonomiska relationerna har ju också resulterat i ett gemensamt nordiskt framträdande i Kennedyrundan. Jag instämmer gärna i regeringens formulering att det måste betraktas som en händelse av utomordentlig betydelse för det nordiska samarbetet. Enligt regeringsdeklarationen hade Sverige liksom de övriga nordiska länderna till en början svårt att få gehör för sina krav, men sedan samarbetet inleddes har förhandlingarna utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Om detta samarbete inom internationell handel kan stärkas och fördjupas, så att Norden gentemot våra handelspartners framstår som en enhet, måste detta i alla handelspolitiska sammanhang förstärka vår förhandlingsposition. Norden är med sina 20 miljoner konsumenter och sin relativt höga lev nadsstandard ett handelsblock med stor köpkraft, och framför allt kan ju i framtida förhandlingar om ett inträde i EEC det faktum att de nordiska länderna tillsammans är EEC:s största kund påverka dem i gynnsam riktning. EEC:s export till Norden 1965 uppgick till 3,7 miljarder dollar. Den var således större än EEC:s export till USA, som uppgick till 3,4 miljarder dollar. Det är glädjande att höra statsrådet Wickmans tro på att den gemensamma nordiska marknaden har kommit för att stanna. Regeringsdeklarationen speglar en positiv inställning till vårt lands anslutning till EEC. Det framhålles att man inom EFTA med all kraft kommer att fortsätta ansträngningarna att söka förena de två handelsblocken till en enad marknad, men det är ovisst när förhandlingarna mellan EEC och EFTA länderna kan komma till stånd. Jag vill uttrycka en förhoppning om att dessa förhandlingar inte dröjer alltför länge och att regeringen är förberedd för de olika alternativ som kan tänkas vid sådana förhandlingar. Om det finns en strävan att snarast möjligt ansluta Sverige till den gemensamma marknaden, så är det naturligtvis även nödvändigt att hålla en hög beredskap, att vara väl förberedd. Det har sagts tidigare i debatten, att det är utomordentligt viktigt med en hög utredningsberedskap, att man noga följer utvecklingen i EEC-länderna och att man förbereder sig för att kunna börja förhandlingar med minsta möjliga tidsutdräkt. Även jag vill emellertid understryka att förberedelserna också bör bestå i konkreta åtgärder på olika näringspolitiska plan. Jag hade tänkt säga några ord om en reformering av vårt skattesystem, men debatten har i det närmaste redan uttömt detta ämne, Låt mig bara säga att ett starkt motiv för att reformera skattesystemet är ju att det nu inom EEC sker en harmonisering av skatterna för att förhindra att olika bestämmelser i medlemstaterna snedvrider konkurrensen. År 1970 skall mervärdeskatt vara genomförd i EEC. Jag tycker att detta är ett motiv för att en reform påskyndas även i vårt land. Nu har statsrådet Wickman talat om, liksom finansministern gjort tidigare, att den tekniska utredningen inom departementet är i det närmaste klar och att det i det avseendet föreligger en hög beredskap. Det skall gå att införa mervärdeskatt med mycket kort varsel. Med tanke på den stimulans som omläggningen av hela skattesystemet skulle ha för näringslivet i den hårdnande konkurrensen tycker jag inte att man skall vänta med detta genomförande till dess vi står inför en ansökan till EEC utan det bör ske snarast möjligt.

Herr talman! Regeringsanförandet gav en värdefull historisk redogörelse för de senaste årens händelseutveckling och en överblick av det aktuella läget. Jag tänker inte framföra någon egentlig kritik, men vissa nyanseringar i bedömningen skall jag tillåta mig. En milstolpe på vägen mot framtiden var otvivelaktigt den vid årsskiftet i huvudsak slutförda tullavtrappningen i EFTA. Inom näringslivet är man väl medveten om de fördelar som detta stora industriella frihandelsområde fört med sig. Att särskilt den kraftiga ökningen av den nordiska samhandeln är ett glädjeämne vill också jag understryka. Från min egen utsiktsplats i Malmö har jag med intresse följt utvecklingen av denna handel och framför allt det stigande varuutbytet över Öresund; den nordiska marknaden är i Skåne en levande daglig realitet, skulle jag vilja säga. Men EFTA är ju ingen slutstation.

Det blev emellertid en spänd förväntans upplösning i intet. Jag anklagar förvisso inte statsrådet Wickman för detta — det rår han inte för — men kanske en närmare analys från svenska regeringens sida av det aktuella förhandlingsläget och av vårt eget lands agerande kunde ha varit på sin plats. Det synes mig som om två förhandlingsalternativ för dagen föreligger. Det ena alternativet är att engelsmännen inom de närmaste månaderna gör allvar av sin önskan att söka inträde i EEC och formligen ansöker härom. Enligt dagens tidningar är oddsen i London för att en sådan ansökan kommer i maj månad. Man får hoppas att förhandlingsklimatet skall vara bättre denna gång än det var 1963. Såvitt jag kan begripa, måste ansökan komma att gälla fullt medlemskap. En associering är för Englands del utesluten, om jag rätt förstår saken. I utländska tidningar har det sagts att general de Gaulle vid Harold Wilsons besök i Paris skulle ha antytt en tredje möjlighet — »quelquechose des nouveaux et différent>, något nytt och olika. Men därom vet man ju inte något närmare. Om England inger sin ansökan, utgår jag från att vårt eget land också måste omedelbart och i ett sammanhang aktualisera frågan om svensk ansökan samtidigt med en motsvarande aktion av de övriga nordiska länderna. Jag hoppas att herrarna Lange och Wickman och övriga kolleger ligger i startgroparna utan alltför stora handikapp. Jag förutsätter att regeringen då har färdigstuderat vilka förbehåll som krävs från svensk sida med hänsyn till vår alliansfria utrikespolitik. Som den politiska utvecklingen gått inom EEC de senaste åren, bör väl helst ingenting annat än ett fullt medlemskap komma i fråga för Sveriges del. I regeringsdeklarationen har man inte närmare gett sig in på den saken. Platsen som en dirigerad satellit till de stora skulle, tycker jag, inte vara så angenäm ur svensk synpunkt. De tidigare betänkligheterna mot Romavtalets regler om majoritetsbeslut i ministerrådet — några talare har varit inne på det — bör enligt min mening numera vara ett övervunnet stadium sedan man vid Luxemburgmötet i fjol på rankrikes krav enade sig om att för de stora avgörandena tills vidare kräva full enighet. Att majoritetsbeslut må förekomma i tillämpningsfrågor är det ingenting att säga om; en sådan ordning bar man ju även inom EFTA. Jag vill emellertid gärna i detta sammanhang ge uttryck åt den förhoppningen, att en svensk ansökan inte på förhand förknippas med ett uppstaplande av villkor på varandra på sätt som tidigare har skett. Jag tror att en del av de onödiga förbehåll, som förra gången gjordes och som ofta ventilerats i den offentliga debatten, numera utan vidare kan släppas — eller »spolas>, som det heter på dagens språk. Det säkraste sättet att åstadkomma ett misslyckande av förhandlingarna är, såvitt jag förstår, att ställa omöjliga villkor. Sverige hör dessvärre inte till de mest populära länderna på kontinenten. Vi kommer inte att tas emot med öppna armar enbart för våra vackra ögons skull. Det andra alternativet är att engelsmännen vilar på hanen och ställer sin inträdesansökan mer eller mindre på framtiden, d.v.s. med utgångspunkt från att förhandlingarna givit vid handen att de Gaulle även denna gång på ett eller annat sätt kommer att upprepa sitt veto, d. v. s. Frankrikes nej. Hur vårt land då skall förfara är det för en enskild riksdagsman utan tillräckliga möjligheter att tränga in i den invecklade problematiken omöjligt att ha någon absolut och bestämd mening om. Det skulle i så fall endast bli ett hypotetiskt resonemang, och ett sådant ligger inte precis för min röst. Den konservative folketingsledamoten Poul Möller framförde i Europarådet i september den liknelsen, att om ledarskeppet i en konvoj råkar ut för haveri, måste de enskilda småfartygen i ledarskeppets kölvatten söka sig till hamnen bäst de kan. Det kan ligga mycket i detta; det tål nog att tänka igenom innan avgörandet träffas, kanske genom någon form av skeppsråd. Det nordiska blocket bör kunna ha ett eget förhandlingsutrymme. Jag tror att statsrådet Wickman hade rätt när han sade, att det kanske ur EEC-synpunkt är lättare att ta emot Norden än att svälja England. Det fordras i varje fall i detta senare alternativ en stark positiv vilja, en aktivitet från den svenska regeringens sida, förknippad med gott omdöme, parat med försiktighet. Vi får i vilket fall som helst inte utsätta oss för riskerna att sätta oss mellan två stolar, d. v. s. riskera EFTA utan visshet om att vinna EEC. Jag noterar med tillfredsställelse uppgifterna i regeringsdeklarationen om det omfattande utredningsarbete som utförts respektive pågår. Jag vill också begagna tillfället att ge en eloge till vår utrikesrepresentation, inte minst den i Bryssel, för dess vakna iakttagelser på detta område. I avvaktan på lösningen av det större integrationsproblemet bör EFTA-regeringarna se till att EFTA inte undermineras inifrån. Jag syftar inte på faran av att Österrike går över till EEC-lägret, jag syftar på en annan sak, som jag skulle vilja kalla det erosionsfenomen som har uppträtt inom EFTA och som består däri att det ena landet efter det andra isolerat sänker tullen för någon viss vara, därmed urholkande de tullpreferenser, som dock är det sammanhållande elementet i EFTA. Vi har gjort så själva i ett enstaka fall, Danmark har gjort det och framför allt har Norge och Finland gjort det. Jag skall ta ett par exempel. Norge har på senare tid avskaffat tullarna på borrkronor, som tidigare uppgick till mellan 12,5 och 20 procent. Tullarna på rulltrappor har sänkts från 20 procent till 10 procent och tullen på radiooch TV-komponenter, som uppgick till mellan 10 procent och 20 procent, har slopats. Dessutom har tullen på rayonsilkegarner och på ull halverats. Också Danmark har genomfört några sådana tullsänkningar, som kanske i stort sett inte är så viktiga, dock med ett undantag, nämligen den tullfrihet som har införts för vissa elektriska ugnar. Även Finland uppvisar sådana fenomen. Detta gäller t.ex. vissa halvfabrikat på järnoch stålområdet, bl.a. band, för vilka tullarna tidigare varierade mellan 10 procent och 20 procent men vilka nu blivit tullfria. Samma förhållande gäller plåt, som nu blivit tullfri, liksom sömlösa rör och aluminiumfolier, på vilket tidigare utgick en 23 procentig tull. Det är svenska intressen, som träffas av dessa åtgärder. Man kan fråga sig hur det förhåller sig med den berömda EFTA-solidariteten på detta område. Det är en betänklig utveckling. Om den fortsätter, förlorar de nordiska länderna sin attraktion som partners inom EEC. Varorna kommer in i respektive länder utan tullpålägg trots att det inte åstadkommits någon förening mellan blocken. Jag undrar om statsrådet Lange, som nu har uppenbarat sig i kammaren — jag vet inte om han hört mina synpunkter på detta — har några kommentarer att göra? Denna företeelse föregriper dessutom vad som kommer att hända inom GATT genom Kennedyronden. Jag vill också särskilt stryka under att handelshindren, även om exporten för EEC-länderna gått över förväntan, börjar bli alltmera besvärande för viktiga exportvaror. Man emotser inom exportindustrien med en viss oro den 1 juli 1968, när systemet med den yttre tullmuren är färdigt. Ovissheten inför framtiden är besvärande, och åtskilliga svenska företag etablerar sig innanför murarna för att vara på den säkra sidan, i fullt medvetande om att det eventuellt kan vara fråga om felinvesteringar om en sammanslagning sker. till EEC bör regeringspolitiken enligt min mening också syfta till att på allt sätt underlätta enskilda industriella samarbetsavtal över gränserna till EEC, möjliggörande konstruktivt samarbete via ekonomiska engagemang, utbyte av teknisk »know-how» och tekniskt forskningsarbete eller samarbete på marknadsföringsområdet. Ett värdefullt resultat som uppnåtts jag vet inte vilken som har äran för det — är det avtal som nyligen träffats med koloch stålunionen. En nationell isolering på kapitalområdet motverkar å andra sidan dylika strävanden. Jag är överens med en av de tidigare talarna i denna debatt jag tror det var herr Bengtson — om att det kan befaras att den blivande statliga investeringsbanken kommer att bidra till en viss svensk isolering på kapitalområdet. I avvaktan på en framtida anslutning till EEC måste vi också slutligen se till att i och för sig fullt konkurrenskraftiga svenska företag, vilka mycket väl kan hävda sig på en större gemensam europeisk marknad, inte slås ut genom en mer eller mindre dumpingartad import från länder med exceptionellt låga arbetslöner. Att EEC har ett starkt protektionistiskt inslag är det orealistiskt att bortse från. Enligt min mening får man inte offra väl rationaliserade hemmamarknadsföretag och dess anställda på extrema frihandelsprincipers altare, om jag får uttrycka mig på det viset. Jag syftar kanske inte bara på Sydkorea -— i den delen hälsar jag med tillfredsställelse införandet av licensgivningen på importen från detta land. Detta ingripande är inte en så stor sak som det har blåsts upp till. Det är ingenting annat än att man har fört in en kontingentering för detta land, liksom man har för andra östländer. Det blir inte för Sydkoreas del något totalstopp för importen utan bara någon minskning — med 30 procent, om jag inte tar fel. I övrigt vill jag i denna sak hänvisa till en motion i ämnet som jag och ett antal meningsfränder väckt. Den behandlas väl senare under vårens lopp, och jag skall inte nu ta upp så mycket tid därmed. Men jag vill understryka att den stora omställningsprocess som pågår inom svenskt näringsliv får tas något piano, om det inte skall bli våldsamma reaktioner på arbetsmarknaden. Jag undrar om inte statsrådet Wickman själv var inne på den tanken. Jag menar ait statsmakterna över huvud taget bör ägna större uppmärksamhet åt den roll som hemmamarknadsindustrien spelar för vår försörjning, vår beredskap, vår sysselsättning och framför allt för bytesbalansen. Jag instämmer i denna del helt med vad som herr Sundin sade tidigare i dag. Det gemensamma nordiska uppträdandet i Kennedyrundan inom GATT med ambassadör Montan som sammanhållande kraft måste hälsas med tillfredsställelse. Även jag vill ägna några ord åt varuutbytet med Sovjetunionen och andra öststater. I dessa stora länder borde föreligga en naturlig marknad för svenska exportprodukter. Men utvecklingen går mycket långsamt. Ökningstakten är, såsom framhållits i regeringsdeklarationen, mycket låg. Vid något tidigare tillfälle talade statsrådet Lange om ati regeringen hade planer på viss aktivitet. Jag skulle vara tacksam om statsrådet informerade oss om vari denna aktivitet bestått och vilka resultat man därvid har vunnit. Till sist vill jag ifrågasätta om inte invandringen till Sverige av främmande arbetskraft i rådande konjunkturläge borde hållas inom något snävare gränser än som tidigare varit fallet.

Herr talman! Herr Sundin ställde en del direkta frågor till mig, och jag vill svara på dem. Den första frågan formulerade herr Sundin kanske litet odiplomatiskt rakt på sak. Han frågade: Bedömer den svenska regeringen att den engelska regeringen har en ärlig strävan när den nu närmar sig EEC, eller är det bara fråga om — och där använde han ett i svensk politisk debatt numera populärt ord — ett propagandajippo? Jag bortser ifrån att jag inte tycker att det är särskilt korrekt att beskriva en i hög grad vänskapligt sinnad regerings agerande med de orden. Bakgrunden till herr Sundins fråga är naturligtvis från en viss synpunkt fullt begriplig. Man vet att det finns ett motstånd hos den största EEC-staten mot ett engelskt inträde. Man vet också att engelsmännen har stora bekymmer för sin ekonomi, problem som kortsiktigt inte blir lättare att lösa vid en anslutning, utan snarare tvärtom.

Mitt svar på herr Sundins fråga är alltså jakande. Det föreligger en mycket ärlig och politiskt betingad önskan att komma in i EEC från Englands sida. Herr Sundin ställde också en hel rad hypotetiska frågor. Sådana är inte alltid så lämpliga att svara på, och ofta är det heller inte möjligt att svara på dem på ett intressant sätt. Till den typen av frågor vill jag hänföra herr Sundins fråga om hur Sverige och Norden skall agera om det franska vetot kommer att upprepas. Kan vi ta ett initiativ till association med EEC ensamma med England utanför, utan att bryta mot Londonöverenskommelsen?

Även England får också ompröva sin ställning. Det är inte särskilt meningsfullt att nu ge anvisningar om hur man bör agera i den situationen. En svensk anslutning till EEC-marknaden nödvändiggör ofrånkomligen en anpassning av den svenska tullmuren till EEC:s rådande yttre tullmur. Mitt svar på herr Sundins fråga i det sammanhanget är bara en hänvisning till vad hans partiledare sagt i andra kammaren, nämligen att de tullhöjningar som anslutningen dessvärre kommer att medföra är ett piller som vi tyvärr får svälja — jag tror det var herr Hedlunds formulering. Den kanske viktigaste aspekten som herr Sundin tog upp gällde neutralitetspolitiken. — Jag fick nästan intrycket att han ifrågasatte om regeringen stod kvar på samma linje som 1962 när det gäller neutralitetspolitiken, och han antydde att det skulle råda något slags tveksamhet om vår ståndpunkt i dag. Jag har svårt att förstå hur man kan inläsa någon tveksamhet i de formuleringar som gång på gång upprepats och som även upprepats i dagens regeringsdeklaration, där det heter: »Vår utrikespolitik ligger fast. Vi kan inte uppge kravet på att kunna fullfölja vår neutralitetspolitik.» Vår ståndpunkt är helt klar. Däremot lever — det framgick framför allt av vad herr Jacobsson sade — högerpartiet kvar i lättsinnet från 1962, även om man nu anför skäl som gör att man kan säga att detta lättsinne framstår som något ofarligare. Herr Jacobsson hade en formulering, som jag tycker är verkligt illavarslande och oroande, om den nu inte helt enkelt har tillkommit genom ett förbiseende. Han sade, att vi i de kommande diskussionerna med EEC inte får närma oss gemensamma marknaden »med uppstaplade villkor», som skapar en negativ reaktion mot oss. Han kal lade villkoren — de villkor alltså, som gäller möjligheten att fullfölja vår neutralitetspolitik — för »onödiga vill kor». Jag tycker det var en beskrivning av vår utrikespolitik som ger vid handen att vi kanske även om vi trodde att vi skulle slippa det — får återuppliva den debatt vi hade 1962. Man kan inte i det sammanhanget åberopa Luxemburgöverenskommelsen och säga, att den har löst alla problem, eftersom man där fastställt en vetorätt för varje medlemsstat i alla viktigare frågor. Vi har en tradition som det är nödvändigt för oss att följa. Den innebär att vi betraktar de avtalstexter som vi skriver under som bindande. Eftersom Romfördraget inte har ändrats med en enda bokstav av Luxemburgöverenskommelsen, kan vi inte utan vidare slå Romfördraget över ända genom en hänvisning till Luxemburgöverenskommelsen. Frågan om importen från Sydkorea var uppe igen. Herr Dahlén hade i sitt anförande en formulering som också var litet överilad. Han ville beskriva regeringens åtgärder som att vi nu skulle säga stopp till handeln med u-länderna. Det är en beskrivning som har mycket litet med verkligheten att göra, ty den import som äger rum från Sydkorea till Sverige och som kommer att fortsätta är också i fortsättningen den största export som Sydkorea har. Det är uppenbart att vi möter problem vid fullföljandet av vår frihandelspolitik — problem som naturligtvis blir större när vi befinner oss i ett Ang. Sveriges handelspolitik konjunkturläge där svårigheterna att omställa företagens produktion och arbetskraft är större än de varit under tidigare högkonjunkturer.

Jag skulle vilja säga att det inte är huvudsakligen på grund av solidariteten med u-länderna som detta är viktigt, utan det är viktigt för vår egen skull, för att bevara effektiviteten i den svenska ekonomien. Slutligen vill jag säga några ord med anledning av att herr Stefanson tog upp frågan om de mindre och medelstora företagen. Den diskussion som vi haft i dag skall ju inte utvecklas till en diskussion om investeringsbanken — fastän jag personligen inte skulle ha någonting emot detta — men jag vill passa på att skingra ytterligare ett missförstånd när det gäller denna bank, om ett sådant missförstånd föreligger. Självfallet kommer denna kreditinstitution inte att i sin verksamhet bara ägna sig åt stora företag. De omställningsproblem och de kreditproblem som strukturomvandlingen ställer företagen inför kommer denna bank att försöka möta helt oberoende av de lånsökande företagens storlek. Eftersom framför allt säkerhetsfrågorna är så svåra att lösa för de mindre företagen, är det möjligt att bankens speciella konstruktion gör att den i många fall kan vara alldeles särskilt intressant för de små och medelstora företagen.
Herr talman! Mina värderingar om eventuellt Englands ärliga uppsåt när det gäller EEC har statsrådet Wickman nu gett ett svar på — och statsrådsord skall ju vara värdebeständiga. Jag får väl tills vidare känna mig till freds med det svar som gavs på den frågan, även om det i marginalen måhända kan göras en anteckning om ett visst tvivel. Den andra frågan, som jag här tog upp, var hur Norden skulle agera om England skulle misslyckas när det gäller EEC. Herr statsrådet säger att det är en hypotetisk fråga. Då skall jag inte fördjupa mig mer i svaret än att säga att även svaret var hypotetiskt som sådant. Då får vi väl invänta den tid, om den eventuellt kommer, när nya ställningstaganden kan bli föremål för diskussion. När det gäller tullmurarna har jag alls inte sagt att vi skall höja importtullarna, utan jag framhöll att på grund av arbetsmarknadsläget och andra orsaker skulle det finnas fog för en längre gående licensgivning än den som för närvarande över huvud taget förekommer. Sedan vill jag be statsrådet Wickman om ursäkt, om han på något sätt tolkade min inställning så, att socialdemokratien skulle ha lämnat neutralitetspolitiken. Anledningen till att jag tog upp den saken i sammanhanget var bara att när diskussionerna för närvarande förs, trots att Romtraktaten inte på något sätt är förändrad, så talar man hela tiden om ett medlemskap som sådant.

Jag upprepar frågan och hoppas att få svar på den: Är den nuvarande regeringen beredd att låta det svenska jordbruket handelspolitiskt på lika villkor konkurrera såväl inom EFTA som inom en ännu större marknad, nämligen EEC?
Herr talman! Statsrådet Wickman visade påtaglig irritation över ett uttryck som jag fällde, då jag varnade för onödiga villkor och förbehåll för en svensk anslutning till EEC. Han kanske inte lyssnade tillräckligt noga. Han fattade uppenbarligen inte att jag gjorde ett uttryckligt undantag för neutraliteten. Jag liksom högerpartiet är, precis på samma sätt som alla övriga partier, av den meningen att ett oeftergivligt villkor för vår anslutning är att neutraliteten skall respekteras. Statsrådet Wickman beskyllde också oss inom högerpartiet för lättsinne. Jag bestrider det. Vi har en mycket strikt moral på detta liksom på alla andra områden. Högern har hela tiden velat säga ja till Europa och gör det även i dag. Är detta lättsinne?
Herr talman! Det kanske inte, herr Jacobsson, alltid är det högsta beviset på moral att säga ja! Jag vill också upprepa att jag tycker det är lättsinnigt att tro att det svenska högerpartiet kan omtolka Romfördraget och sätta Luxemburgöverenskommelsen i stället för Romfördragets bokstav.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att blanda mig i diskussionen i dag här i kammaren. Jag har ingen önskan att etablera mig som växelsångare tillsammans med min nye kollega statsrådet Wickman. Men det må ändå, herr talman, vara mig tillåtet att säga till herr Gösta Jacobsson att Luxemburgöverenskommelsen ju innebar — med protokoll — att Frankrike uttalade att de överstatliga bestämmelserna i varje fall tills vidare icke skulle kunna tillämpas gentemot Frankrike och för Frankrike vitala intressen. De fem andra länderna tillkännagav enstämmigt, att deras uppfattning helt avvek från den som den franska regeringen gett uttryck åt och att Romfördragets bestämmelser alltjämt fanns där och att dessa bestämmelser också, när de fann lämpligt, borde aktualiseras. Därför är det mycket svårt att säga om den tillfälliga nedtoning, varom regeringsdeklarationen talar, verkligen också kommer att bestå, men det är för oss av oerhört stor vikt att bilda oss en uppfattning om det. Endast framtiden kan visa var vi befinner oss. Det var som sagt inte för att säga detta som jag fått ordet. Jag skall i stället, herr talman, besvara den fråga som herr Holmberg ställt. Herr Holmberg har frågat om regeringen vill — eventuellt i en vitbok — redovisa vilka konkreta beredskapsåtgärder på skilda områden som regeringen vidtagit — och vilka åtgärder som planeras — för att i den marknadssituation som nu föreligger underlätta och påskynda eventuellt förestående överläggningar om svensk anslutning till EEC. Interpellationen har nära samband med de frågeställningar som belysts i den i dag framförda regeringsdeklarationen. Genom de informationer och kommentarer som lämnats i deklarationen har interpellationen i väsentliga delar besvarats, och jag kan därför begränsa mitt direkta svar till några kompletterande synpunkter. Det finns välgrundad anledning understryka att regeringens beredskap på integrationsområdet är utformad ej endast med hänsyn till det dagsaktuella läget, till — som herr Holmberg uttryc ker sig — »den marknadssituation som nu föreligger», utan med avseende på varje tänkbar situation, så långt denna kan förutses, Detta är regeringens målsättning. Vår beredskap är hög. Den består i stora drag i att dels följa och analysera vad som händer såväl inom som utom EEC, dels så långt möjligt förbereda oss för kontakttagande vid lämplig tidpunkt och förhandling när tiden är mogen härför. Det är mot den bakgrunden man får se den beredskapsorganisation vi har till vårt förfogande. Som nämnts i regeringsdeklarationen pågår i den interdepartementala grupp, som har till uppgift att samordna förberedelserna inför eventuella förhandlingar med EEC, en genomgång och komplettering av redan gjorda utredningar. Denna genomgång och komplettering tar sikte på inte bara att närmare kartlägga och analysera utvecklingen inom EEC utan också att ingående förbereda beslutande instanser för eventuella förhandlingar. Detta tar sig bl.a. uttryck i dels en bedömning av i vilken utsträckning Romfördragets regler och tillämpningen av dessa kan godtas från svensk synpunkt och vilka ändringar i den svenska lagstiftningen som behövs, dels — om vi har svårigheter att godta reglerna och tillämpningen en prövning av vilka medel som står till buds för att uppnå målsättningen för den svenska politiken inom olika sakområden. Det ligger i sakens natur att detta förberedelsearbete aldrig kan betraktas som slutfört, i varje fall inte förrän den dag vi kommit innanför EEC:s tullmur. Utvecklingen inom EEC går vidare. Förberedelsearbetet försvåras av att Romfördragets regler på en hel del områden ej förts ut i praktisk tillämpning eller av att tillämpningsbestämmelser ännu inte utarbetats. Men även vårt eget samhälle undergår förändringar, som kräver bl.a. omarbetningar av vår lagstiftning. Och även om vi därvid tar erforderlig hänsyn till EEC-mark nadens system kan dessa förändringar i vårt eget samhälle och vår egen lagstiftning inte undgå att komplicera förberedelsearbetet. Redan mot denna bakgrund kan man ej räkna med att ett slutgiltigt utredningsmaterial skall kunna presenteras. Därtill kommer att materialet av naturliga skäl till stor del måste bli av förtrolig art. Det är ju fråga om ett förhandlingsunderlag. Det har samma karaktär som Övrigt handelspolitiskt förhandlingsmaterial och måste behand Jas på samma förtroliga sätt. En hel del material är emellertid publicerat. Den intresserade hänvisas till senaste delen av den redogörelse för Romfördragets tillämpning under titeln »Europeiska ekonomiska gemenskapen» som handelsdepartementet gav ut i december förra året. På pärmen till denna publikation finns en förteckning över en rad skrifter angående den europeiska integrationen och utvecklingen inom EEC som handelsdepartementet gett ut sedan år 1962. Det torde inte i något annat land utanför EEC ha förekommit att en så noggrann redogörelse av Romfördraget och utvecklingen inom EEC på detta sätt under årens lopp fortlöpande redovisats allmänheten. Men vår beredskap består självfallet inte enbart av en uppföljning av vad som faktiskt händer innanför och utanför EEC samt av utredningar och överväganden på hemmaplan. Den innefattar också kontakter och överläggningar med andra länders myndigheter och regeringar.

Genom en sådan anordning kan utredningsresultaten stämmas av och besvärliga metodfrågor tas upp till behandling. Vi har härigenom fått en närmare samordning av de olika ländernas utredningar trots de svårigheter som hänger samman med att utredningsarbetet befinner sig på skilda stadier. De nordiska samarbetsministrarna har beslutat att samarbetet på detta område skall intensifieras.

Herr talman! Eftersom statsrådet Lange inte började med att besvara min interpellation utan fällde några allmänna kommentarer i anslutning till herrar Wickmans och Jacobssons utialanden vill jag göra en liten utvikning. Statsrådet Langes ord föll på det sättet, att endast framtiden kan säga var vi befinner oss. Därmed menade väl statsrådet Lange att vi inte vet hur Romfördraget kommer att tolkas. Romfördraget finns! Vi vet inte hur Luxemburgöverenskommelsen kommer att utvecklas!

Såvitt jag förstår är handelsministerns uttalande, som här åter upprepas, på något sätt lika orkeslöst som statsrådet Wickmans försök att föra tillbaka debatten till 1962 års nivå. Jag antar att åtminstone statsrådet Lange under årens lopp har inhämtat så pass mycket kunskaper och fakta i målet, att det nu är lättare att göra en bedömning.

För Sverige är neutraliteten ett vitalt nationellt intresse. Den fråga som vi nu ställer oss är: I vilken utsträckning kan vi räkna med att även Sverige skall få lättare att nu tillgodose detta vitala intresse, när vi försöker finna former för förhandlingar med EEC? Jag har velat betona detta med anledning av det, som jag tyckte, besynnerliga efterhandsangrepp som statsrådet Wickman gjorde alldeles nyss genom att frammana neutraliteisfrågan såsom en partiskiljande fråga. Jag trodde detta var ett stadium, som denna debatt borde ha passerat. Därefter vill jag övergå till interpellationssvaret. Åtskilligt har redan berörts i den tidigare debatten i denna kammare bl.a. om vilka åtgärder regeringen vidtar och inte vidtar för att klara beredskapen. Jag har därför ingen närmare anledning att kommentera frågan utöver vad jag har gjort tidigare. Däremot vill jag återigen stryka under, att vad som är mest intressant nu är hur man skall kunna få grepp om den opinionsmässiga beredskapen. Man kan inte förlita sig på att pressen skall sprida tillräcklig kännedom om det material som föreligger beträffande våra möjligheter och vår inställning till EEC. Här behövs ett ingripande från regeringen. Hade regeringen haft en klar politisk vilja i Europafrågan, hade det varit naturligt att regeringen presenterat sitt material i en vitbok.